Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för ett utförligt svar på min interpellation. De egna erfarenheterna bidrar ofta till det engagemang man får i olika frågor. Jag är helt övertygad om att det som socialministern upplevde i Kalifornien har satt spår i den hantering kokainproblemet fått. Just det faktum att vi inte äger kunskap om den stora risk kokainmissbruk innebär kan leda till att vi inte tar detta missbruk på allvar, och det vore förödande. USA är ju ofta ett föregångsland när det gäller levnadsmönster, och den stora utbredning som kokainmissbruket där fått är en första varning för länder som Sverige. Tyvärr förekommer redan i dag ett kokainanvändande som är mer alarmerande än man först uppfattar. Föräldraföreningen mot narkotika nås ofta snabbt av enskilda människors missbruksproblem. För någon vecka sedan hade jag ett samtal med en företrädare för föreningen som sade att hon samma vecka fått samtal från anhöriga som insett att deras närmaste missbrukar kokain. De tillhörde på intet sätt innegänget utan hade vanliga arbeten med viss press på sig. Detta är ett larm som vi måste ta på allvar. Och det är i det sammanhanget som de avslöjanden som skett av kokainhantering har sin berättigade plats. Pressens vinklade beskrivningar av kokainmissbrukare bidrar starkt till att glorifiera missbruket. Alla tar på ett mänskligt sätt parti för missbrukaren. Det är ett stöd som denne behöver i den situationen, men det kan finnas fällor i detta — det kan locka andra att pröva drogen; man ser inte att användandet av den drogen är högst allvarligt och skapat stora problem och tragedier. Skådespelare är, både som enskilda och grupp, ofta förebilder för sina beundrare. Detta gäller även musiker och andra artister. Deras drogmiss bruk skildras sällan som ett problem, utan man ser ofta att de klarar sin Prot. 1987/88:15 karriär på ett bättre sätt efter avslöjanden. Avståndstagandet från drogerna — 27 oktober 1987 kommer ofta inte fram, om det nu existerar. De initiativ som socialministern presenterat har varit av det slag man kan förvänta sig när ett statsråd anser att det krävs åtgärder. Trots detta finns det i dag ingen lag som förbjuder bruket av narkotika. Narkomanvården är under all kritik, och det finns små förutsättningar att ingripa mot missbruket. Även de som söker frivillig vård har stora svårigheter att erbjudas plats för behandling. Detta har ställts i ett nytt ljus i och med den spridning av HIV-viruset som nu sker och som till stor del bottnar i den narkotikahantering de prostituerade flickorna på bl.a. Malmskillnadsgatan hamnat i. På en krog i närheten av denna gata avslöjades i utförliga tidningsartiklar en hantering av kokain. Varje restaurang är beroende av att man hanterar utskänkningen med hänsyn till de regler som gäller. I detta fall framgår av statsrådets svar att det riktats en anmärkning redan i våras mot denna restaurang. Jag har inte namngett någon restaurang i min interpellation; det saknar betydelse eftersom jag av principiella skäl vill få kontrollen av utskänkningstillstånd belyst. Om ett tillstånd prövas, vet man förhoppningsvis att hanteringen är korrekt. I det svar jag fått i dag anger statsrådet att upplysningar inhämtats från polismyndighet, länsstyrelse och socialförvaltning. Här anges att dessa myndigheter följer verksamheten vid denna restaurang. Enligt det protokoll jag erhållit kopia av anger polismyndigheten den 1 oktober att man för närvarande inte anser att det finns skäl att dra in ett serveringstillstånd. Jag ställde min fråga den 25 september, och polisutredningen kom väl till stånd vid den förfrågan som då kom från socialdepartementet. Det är en rätt summarisk utredning som ligger till grund för uttalandet om den situation som i dag är rådande — om inte detta uttalande stöder sig på den utredning som tidigare skett i detta fall. Den snabbhet som nu kan noteras när det gäller handläggningen av ärendet är förvånansvärd och får mig att betvivla att tillsynen är till fyllest. Det inträffade gav socialministern tillfälle att också agera offentligt. Jag anser att jag med min fråga i varje fall har väckt några som sovit. Svaret på frågan tyder på att viss kontroll fortfarande sker. Det är mer än man kan säga generellt om tillsynen i utskänkningsärenden. Den enorma ökningen av tillstånd för utskänkning av alkohol skapar problem inte minst för tillsynsmyndigheterna. Det kan då vara en viss tröst att just den restaurang som nu figurerat varit föremål för viss kontroll. Jag anser det viktigt i förebyggande syfte att störa all illegal verksamhet av den art som förekommit. Nu gäller det att för framtiden se till att skapa miljöer där det inte ingår som ett inslag att ägna sig åt kokainets förhärligande. Den kampen måste föras på alla fronter. Jag hoppas också att medel kommer att anslås för den kontroll som jag anser vara nödvändig för att man i detta arbete skall kunna tillämpa de lagar som vi har. Till slut vill jag fråga socialministern om hon anser att tillsynsmöjligheter föreligger i den utsträckning som man borde kunna fordra och om tillsynsmyndigheterna agerar på det aktiva sätt som man också bör kunna fordra om man vill att de skall följa lagens intentioner.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det utförliga svaret. Jag är åtminstone delvis ganska nöjd med svaret. Det framgår av svaret att en del saker händer. Jag tror att det är viktigt att den informationen ges i denna församling. Att jag nu återkommer med en interpellation beror på att det har hänt en del i denna fråga sedan vi senast diskuterade den i våras. Antalet aidssjuka fortsätter att öka i oförminskad takt, med en fördubbling av antalet sjuka årligen. Allt fler människor ute i samhället kommer nära sjukdomen med allt vad det innebär av ångest och engagemang på olika sätt — både negativt och positivt. Att jag särskilt har tagit upp sekretesslagstiftningen beror på det uppmärksammade förhållandet i somras när vårdpersonal vid ett Stockholmssjukhus inte fick veta att en patient var aidssjuk. Personalen kunde därmed inte skydda sig mot smitta. Sådant är faktiskt oförlåtligt! Å andra sidan vet vi också att det har inträffat andra saker. Sekretessen har inte fungerat när det gäller enskilda patienter, utan ryktesspridning har kommit i gång. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det måste vara stora brister i sekretesslagstiftningen, eller åtminstone i hanterandet av denna lagstiftning. Visst är det bra att regeringen följer frågan med uppmärksamhet, men räcker det? Det måste komma till stånd en skärpning och en ökad respekt för sekretessfrågorna ute i hälsooch sjukvården. Den respekten måste så att säga komma till stånd åt båda håll. Landstingsförbundet i den här frågan för någon form av gemensam aktion. Jag är nämligen ganska övertygad om att vårdpersonalen, om den får mycket klara riktlinjer, är beredd att ta ett ökat ansvar i dessa frågor. När det gäller HIV i arbetslivet är det bra att seminariet med arbetsmarknadens parter har kommit till stånd, och nu har enligt statsrådets svar också en referensgrupp tillsatts. Detta är bra, men det är knappast tillräckligt för att stilla oron när det gäller hur inblandade parter skall handla och hur man skall få bort fördomar på arbetsplatserna. Informationen måste nå ut till varje anställd. Har regeringen vidtagit några ytterligare åtgärder utöver de redovisade eller är några sådana på gång? Frågorna 3 och 4 i min nuvarande interpellation är likalydande med frågorna i min förra interpellation. Det beror på att jag fortfarande anser att vi bör ha allmänna tester precis som vi haft gällande tbc och syfilis. På den punkten befinner jag mig i sällskap med en majoritet av svenska folket, och jag ändrar mig inte heller på den punkten. Jag är övertygad om att vi kommer att tvingas dithän till sist. Frågan är hur långt sjukdomen skall tillåtas utbreda sig, innan obligatoriska allmänna tester införs. Allt fler har på senare tid tagit till orda i kravet på allmänna tester, men de närmast ansvariga backar. Varför? Jag har inte fått det klart för mig. Vad gäller den nya smittskyddslagstiftningen trodde jag, efter det svar som jag fick i maj, att vi skulle få en proposition på riksdagens bord nu i höst. När jag nu upptäcker att så inte är fallet, kommer jag naturligtvis med en fråga. Den här lagstiftningen brådskar och här går månad efter månad. Mycken HIV-smitta hinner spridas under tiden. I svaret säger socialministern att aidsdelegationen fungerar effektivt. Ja, aidsdelegationen gör ett bra arbete, men om den fungerar effektivt råder det delade meningar om ute bland folket. Många anser att man borde ha någon form av krishögkvarter för att kunna vidta snara åtgärder. Enligt uppgifter som jag har fått från socialstyrelsen har dess värre människornas förtroende för myndigheternas sätt att bekämpa aids minskat under det senaste året. Det är nu bara 20 26 av svenska folket som anser att de åtgärder myndigheterna vidtagit har varit lämpliga och tillräckliga. Min fråga blir till sist: Vilka slutsatser har socialministern dragit av detta?

Herr talman! Jag får tacka kommunikationsministern för svaret. Linjen Tillberg—Fagersta—Ludvika har varit uppe till debatt här i riksdagen mycket, inte minst i regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska sammanhang — det har ju länge varit känt att den är ganska dålig och att man skulle kunna rusta upp den och på sätt åstadkomma både jobb och ekonomisk nytta. Det som föranledde mig att vid riksdagsöppnandet ställa den här frågan var att det dök upp olika uppgifter — både i radioinslag och i tidningsartiklar — om den dåliga standarden. Personalen reagerade på att underhållet var eftersatt — det har också bekräftats att så är fallet. Enligt personal som jobbar på spårområdet hände det så sent som för ett år sedan att ett tåg spårade ur och rev upp en mil räls, och detta på grund av dålig standard på banan. Det kostade 700 000 kr. att reparera det. När man ser att det är så stora insatser som måste göras undan för undan, undrar man naturligtvis, om man som jag är anhängare av ”Bergslagspen 79 deln” och en utbyggnad av trafik över Hallstahammar och Surahammar, om det inte vore bättre att slå till med den utbyggnaden med en gång i stället för att underhålla ett spår som är ganska dåligt — låt vara att en del av den här bansträckningen kommer i fråga också om ”Bergslagspendeln” blir aktuell; det är alltså delvis fråga om samma sträcka. Jag hade så sent som förra veckan tillfälle att åka den här sträckan med ett litet snabbare tågset då trafikutskottet var ute och åkte — eftersom jag är lokal riksdagsledamot tog jag chansen och följde med. Det visar sig att det inte är så fantastiskt stora investeringar som behövs för ”Bergslagspendeln”. Man talade om 175 miljoner, varav 100 miljoner på banan och 75 för tåg. Under hand fick jag uppgiften att kanske 30-40 milj.kr. skulle behövas bara för att rusta upp banan till acceptabelt skick, till god standard — låt vara inte ur säkerhetssynpunkt. Då tycker man naturligtvis att det inte är så stora merkostnader för att få fart på en rejäl utbyggnad som har så stor betydelse för regionen. Det är ju, som det har sagts, både ur regionalpolitiska, miljöpolitiska och arbetsmarknadspolitiska synpunkter motiverat — och klok ekonomisk politik på lång sikt — att satsa på denna utbyggnad. Nu kan man säga att jag har fått ett icke-svar, eftersom kommunikationsministern inte vill säga någonting om vad han tycker om detta utan bara säger att vi avvaktar. Men mot bakgrund av att det finns många oklarheter kring SJ och SJ:s framtida utveckling — vem som skall sköta banor, vem som skall köra tågen osv. — vore det intressant att få någon ytterligare konkretisering. Vilken åsikt har kommunikationsministern om denna bansträckning, som ju skulle kunna serva den framtida Mälarbanan djupt in i Bergslagen? Vilka tankar finns? Är det tänkt att detta skall överlåtas på lokaltrafik, eller tänker staten — regeringen — ta ett ansvar för kommunikationerna in i Bergslagen? Utan att dra in andra frågor, som i och för sig också har med kommunikation att göra, tycker jag att beträffande både vägar, teletrafik och järnväg går det mesta värdshus förbi när det gäller den här krisregionen. Det skulle nog vara bra för folk att få någon liten positiv vink från kommunikationsministern. Jag tror att det skulle uppmuntra i hög grad, eftersom i dag en stor sammandragning av folk uppe i Norberg debatterar och frågar sig: Vad skall vi leva av?

Herr talman! Kommunikationsministern säger i sitt svar att en utgångspunkt i arbetet med den trafikpolitiska propositionen är ”att säkerställa en fortsatt utveckling av ett effektivt transportsystem — ett transportsystem som också kan förenas med ansvarstagande för miljö och säkerhet och” — det vill jag gärna understryka — ”med en förbättrad regional balans”. Jag vill ta fasta på att kommunikationsministern säger att ”kommunikationerna utgör en viktig del för att förbättra näringslivets villkor inom Bergslagsregionen”. Snabba kommunikationer mellan tätorterna i Bergslagen och Västmanland och vidare mot Stockholm skulle bidra till att utnyttja befintliga resurser och stärka regionens näringsliv. Så långt delar jag i stort kommunikationsministerns värderingar på det här området. Jag vill också konstatera att i dag en allt större koncentration av nytillkommande företagsetableringar sker inom den redan tidigare befolk Prot. 1987/88:15 ningsrika storstadsregionen — en region som sträcker sig från Uppsala i norr — 27 oktober 1987 till Stockholmsområdet i söder. Inom detta område växer allt fler företagsetableringar fram — ett område som redan nu brottas med överhettningsproblem som bostadsbrist, kommunikationssvårigheter och alla sociala följdverkningar. Kommer man från en annan del av Mälardalsområdet, t.ex. Västmanland, kan man där konstatera precis motsatt utveckling: vikande befolkningstal för i stort sett alla kommuner liksom sviktande sysselsättning. Geografiskt sett har Bergslagen och Västmanland ett mycket centralt läge i Sverige. Trots detta centrala geografiska läge är vi oroade över att näringslivets expansion i så stor omfattning koncentreras till Uppsala Stockholmsområdet. Denna koncentration måste enligt min uppfattning brytas på något sätt. Men skall för näringslivet någorlunda likvärdiga villkor råda i Stockholmsregionen och Västmanland, så måste infrastrukturen på t.ex. kommunikationernas område byggas ut i Västmanland, och i Bergslagen i dess helhet. En viktig del av en välutvecklad infrastruktur är nämligen kommunikationerna. Det tror jag att vi kan vara överens om, kommunikationsministern och jag. Det finns i dag stora brister i kommunikationssystemet i Bergslagen. Det förhållandet minskar möjligheterna för regionen att delta i den mycket snabba, på högteknologi grundade utvecklingen inom Uppsala-Stockholmsområdet. För att man skall hjälpa regeringen på traven pågår i Västmanlands län ett intensivt arbete för att förbereda kommande satsningar på kommunikationsområdet. Bergslagspendeln är bara en av de planer på kommunikationsområdet som intensivt bearbetas. En annan är den s.k. Mälarbanan. I båda fallen är det fråga om snabbtågsförbindelser, som på ett radikalt sätt skulle ge underlag för en expansion i näringslivet och en tro på framtiden hos människorna. Jag vill avslutningsvis ställa två frågor till kommunikationsministern. För det första: Avser regeringen att i de aviserade nya riktlinjerna för trafikpolitiken ge ett klart besked om det blir satsningar på en Bergslagspendel och en Mälarbana inom en någorlunda rimlig tid? För det andra: När kan vi förvänta oss att regeringens trafikpolitiska proposition läggs fram?

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva frågan om en Öresundsbro och inse att ett definitivt avsågande av alla broplaner skulle skingra den tveksamhet som hindrar en satsning på miljövänligare alternativ. Öresundsdelegationernas rapport samt den svenska delegationens miljökonsekvensbeskrivning remissbehandlas för närvarande. I samband med denna remissbehandling står det självfallet remissinstanserna fritt att på sedvanligt sätt granska och yttra sig över rapporterna. Därefter är det regeringens sak att värdera och sammanställa remissvaren och ta ställning till frågans fortsatta hantering. I sammanhanget vill jag påpeka att regeringen i regeringsförklaringen utttalat att arbetet på att lösa frågan om fasta förbindelser över Öresund fortsätter.

Herr talman! Jag kan förstå om kommunikationsministern anser att det börjar bli en aning tjatigt att stå här i kammaren vecka efter vecka och uttala sig i Öresundsfrågan, utan att egentligen ha något nytt att tillägga. Dagens interpellationssvar vittnar en del om detta. Just detta är emellertid egentligen det bedrövliga i situationen. Efter decenniers långhalning av frågan, efter ett utredningsförfarande som förmodligen saknar motstycke både i Sverige och internationellt, hade man sommaren 1987 äntligen kommit fram till ett förslag färdigt att skickas ut på remiss. Vi stod närmare en lösning än vi förmodligen någonsin tidigare gjort i Öresundsfrågans historia. Det rådde någonting som närmast kunde liknas vid koncensus mellan en svensk socialdemokratisk regering och en konservativt dominerad dansk regering. Med allra största sannolikhet fanns det majoritet i frågan både i den svenska riksdagen och i det danska folketinget. Den situation som hade uppstått var närmast en följd av att man i Danmark hade tagit avgörande steg mot en fast förbindelse över Stora Bält. Den avgörande prioriteringen har i Danmark alltid varit sådan att man först velat ta beslut om en förbindelse över Stora Bält, innan man ens velat diskutera Öresundsfrågan. Detta är något som vi på svensk sida sagt att vi bör respektera. I det läget sammanträdde så den socialdemokratiska partikongressen. Det visade sig att uppfattningarna var utomordentligt delade i fråga om fasta förbindelser över Öresund. Frågan skickades till ett redaktionsutskott, och så småningom beslöt man sig för att gå ut med ett s.k. samråd till sina medlemmar. Herr talman! Den gångna helgen har den moderata partistämman sammanträtt. Även där diskuterades Öresundsfrågan, och även där fanns hela skalan av synpunkter representerad. Men det hindrade oss inte från att ta ett beslut i frågan. Jag tycker att det minsta man kan begära är att även socialdemokrater — efter 100 års långhalande av frågan — fattar sitt beslut. Vi behöver nämligen ett beslut, ett definitivt beslut, en gång för alla — ett ja eller ett nej. Vi behöver inget fortsatt utredande, för det har vi haft nog av. Frågan ligger i dag som en död hand över en region. I alla år har vi från svensk sida tryckt på för att nå en lösning. Det har ansetts att en fast förbindelse ligger mest i vårt intresse. Det är nog en riktig bedömning. Nu skjuts frågan återigen på framtiden, därför att vi — inte Danmark — backar. I Danmark tycker man enbart att vi agerar underligt. Två gånger tidigare denna höst har kommunikationsministern fått frågor om vilken tidsplan som nu gäller. Han har hänvisat till pågående remissarbete och planerat samråd. Därför var det nog många som blev överraskade av tidningsrubriker i Sydsvenska Dagbladet den 21 och 22 oktober. Det framgick av dessa att socialdemokraterna på båda sidor om Öresund redan nu hade gjort upp om projektet Öretåg — om också i ett s.k. inofficiellt beslut. Det vore intressant och välgörande att här i kammaren få höra kommunikationsministern bekräfta eller dementera uppgiften om att en sådan uppgörelse finns.

Herr talman! Birger Hagård sade att det här kan bli en svart dag. Jag skulle vilja säga att det blir en ovanlig dag. För det är inte ofta riksdagen beslutar att avskaffa statliga myndigheter. En styrelse och ett kansli som en gång inrättats har vanligen en förunderlig förmåga att inför beslutsfattarna bevisa sin oumbärlighet. Eftersom nya organ tillkommer då och då, vanligen i samband med reformbeslut, växer den administrativa överbyggnaden. För människor som arbetar i det som brukar kallas linjen, alltså nära de medborgare som berörs, ter sig ofta överbyggnaden som onödig byråkrati. Inte sällan har de rätt. Därför är det skönt att det nu tycks finnas en majoritet här i kammaren för att avskaffa sex statliga regionala styrelser inom högskolan med tillhörande kanslier. Att ett organ möjligen varit motiverat i ett skede säger inte att det är motiverat för evigt. Om riksdagen i dag beslutar att avskaffa regionstyrelserna och decentralisera beslutsrätten till högskolorna själva, är det ett utmärkt sätt att fira tioårsminnet av det stora högskolebeslutet 1977. Från folkpartiets sida har vi svårt att förstå varför det skulle behöva ta så lång tid för vissa partier att inse att det största felet med den reformen — som också innehöll mycket positivt — var att systemet blev för byråkratiskt, för topptungt. Alla med kontakter inom högskolan borde väl ha fått sådana signaler. Ett organ som inrättas för ju så mycket med sig. Den verkliga kostnaden är, som Birger Hagård antydde, större än det som budgeteras i statens budget. Ett organ skickar ut förslag på remiss och skall självt besvara remisser. Ibland skickas remisser ut på underremisser eller samråd. Resulta tet blir en stark tillväxt av produktionen av papper och sammanträdestimmar. En viss mängd av de varorna är givetvis ofrånkomlig — det måste inte minst vi som arbetar i detta hus erkänna. Men man måste också inse att summan ibland blir sådan att den inte längre utgör ett stöd utan ett hot mot kärnverksamheten, i det här fallet högskolans undervisning och forskning. Jag är alltså på flera sätt tillfredsställd med de förslag som utbildningsutskottet för fram i sitt betänkande nr 1. Redan den proposition, nr 127, som var utgångspunkten innehöll en del bra förslag, men utbildningsutskottets förslag är bättre. Jag tycker mig kunna konstatera att folkpartiet har bidragit till det. Trots att vi alltså i en av huvuddelarna inte står bakom förslaget, har vi på olika sätt bidragit till att förbättra betänkandet. Jag tror att det delvis skedde genom den remiss till högskolorna och andra berörda intressenter som vi föreslog i vår motion, och som utbildningsutskottet fattade beslut om. Både psykologiskt och sakligt var det mycket viktigt att i det skedet inhämta de berördas synpunkter. Sedan är det ingen hemlighet att vi har haft diskussioner med socialdemokraterna om att försöka hitta kompromisser på de punkter där vi tyckte olika. Trots att detta till sist misslyckades ser jag ändå spår av de förhandlingskontakterna i utskottets betänkande. Det är värdefullt att lärare och studenter får en starkare ställning i högskolestyrelserna än som var tanken i det ursprungliga förslaget. Det är värdefullt att det slås fast att rektor i normalfallet skall vara ordförande i högskolestyrelsen. Det är värdefullt att de fackliga företrädarna har närvarooch yttranderätt men inte rösträtt. Innan jag fortsätter att kommentera detta med högskolestyrelserna vill jag konstatera att förslaget att nu låta det s.k. LIE-anslaget gå direkt till högskolorna är en klar förbättring. Det skall naturligtvis ses som det första steget i en process. Vi avvaktar med spänning de vidare förslag som skall komma i budgetpropositionen om en fortsatt decentralisering inom högskolan. När det gäller högskolestyrelserna anser vi att den sammansättning som de enligt utbildningsutskottet skall få är en skamfläck för den förändring som nu sker. Under det senaste halvårets diskussioner har det blivit alltmer klart dels att själva begreppet ”allmänföreträdare” är olyckligt, dels att vi från liberalt håll ser mycket olika på dessa styrelseledamöter jämfört med socialdemokraterna. Socialdemokraterna har, skulle jag vilja säga, ett konfrontatoriskt synsätt från U 68:s dagar: akademikerna är en från verkligheten isolerad grupp, och deras verksamhet behöver därför styras av representanter för folkets intressen, nämligen politiker och fackföreningsföreträdare. Vi ser däremot dessa företrädare först och främst som en resurs för högskolorna. Varje styrelse i vårt land — det må vara för ett företag eller en institution — mår väl av att i sin krets ha människor med andra erfarenheter och andra kontaktnät. Vi hade alltså varit beredda — det var detta Birger Hagård kallade en piruett — att acceptera en majoritet i styrelserna för allmänföreträdarna, om de hade definierats och utsetts på det sätt som vi hade önskat. Vi menar att man då hade fått en garanti för att allmänföreträdarna hade blivit den resursen, förankrade i högskolans egna behov, om resp. högskola hade fått nominera sina egna allmänföreträdare och regeringen i normalfallet hade varit bunden att utse dem som högskolan nominerat. Detta bottnar naturligtvis i den grundsyn på högskolan som jag flera gånger har utvecklat från den här talarstolen. Från liberalt håll lägger vi stor vikt vid högskolans frihet. Vi ser universiteten och högskolorna som en viktig motkraft mot vissa tendenser i samhällsutvecklingen och samhällsdebatten, en motkraft till kunskapsförakt, modetrender och populism. Vår vision är det autonoma universitetet, till stor del skattefinansierat men i sina vetenskapliga beslut och andra verksamhetsbeslut fritt från utomstående intressen. Vi kan nu konstatera att med den sammansättning som högskolestyrelserna kommer att få och med det sätt som allmänföreträdarna kommer att definieras på, föreligger det en risk för att denna frihet kommer att undergrävas. Det blir inte tillräckliga garantier för att högskolans integritet och frihet bevaras. Därför säger vi nej till förslaget att högskolestyrelserna skall bestå av en majoritet som regeringen utser och som är definierad på det sätt som nu föreslås i utbildningsutskottets betänkande. Bl. a. den mening som Birger Hagård citerade och ytterligare någon mening i betänkandet kan bara föra tankarna till politiker och fackliga företrädare. Tänker man sig att högskolestyrelsernas majoritet skall bestå av samma typ av personer som har utgjort majoriteten i regionstyrelserna, då anser vi att förändringen är dålig. Vi anser att det klart är ett steg i fel riktning, för då kommer inte högskolestyrelserna att på det sätt som vi önskar framför allt se som sin uppgift att försvara högskolans integritet och frihet, utan då blir snarare styrelserna ett instrument för de makthavande och för de anslagsbeviljande myndigheterna. Det är inte bra. Inför framtiden hoppas vi att decentraliseringen kommer att fortsätta. Vi anser att den processen redan har tagit alldeles för lång tid. Under våren 1988 bör vi kunna fatta sådana beslut i riksdagen. Vi anser också att det är mycket viktigt med den utvärdering av högskolestyrelsernas sammansättning och verksamhet som utbildningsutskottet nu föreslår. Om man inte kan hitta en form för utseende av dessa s.k. allmänrepresentanter som garanterar högskolans integritet och frihet, är jag för min del övertygad om att det kommer att visa sig vara bättre att återgå till en form där högskolestyrelsernas majoritet består av företrädare för verksamheten. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 3 i utbildningsutskottets betänkande.